Herr talman! Eftersom det förmodligen är den sista debatten i jordbruksfrågor under det här året, skall jag kanske försöka vinnlägga mig om att inte på något sätt vara elak utan lägga band på mig. Annars skulle jag ha viss lust att säga, att jag är förvånad att så många och, som jag förstår, kunniga och insiktsfulla jordbrukare kan behandla en fråga av det här slaget på det, jag vill inte säga okunniga men ensidiga, sätt som framkommit under debatten. Om vi ett ögonblick ägnar oss åt att studera frågan om den svenska köttproduktionens struktur och utveckling under de senaste åren, kommer vi till ett helt annat resultat än vad man har gjort i debattinläggen. Av den fortlöpande statistik som lämnas över nötkreatursslakten framgår att slakten av kor i år visserligen ligger 15 procent högre än under 1965, men lägg märke till att 1965 var det år då vi hade den lägsta koslakten under hela 1960-talet. Jag kan nämna att år 1963, då det ju ingalunda var bekant vad jordbruksutredningen skulle komma att föreslå, hade vi en utslaktning av kor som var lika stor som den beräknas bli under innevarande år. Det mest intressanta i detta sammanhang är utvecklingen i fråga om ungnötslakt. Beträffande ungnöt har vi i varje fall inte någon gång under hela 1960-talet haft en så omfattande slakt som under 1966. Jämfört med 1965 är ökningen i antal 36 000 och i fråga om vikt 9 500 ton, d. v. s. i ton precis lika hög som ökningen i fråga om kostammen. Den ligger också på ungefär 10 000 ton. Här är att märka att det har skett en markant ökning under hela 1960 talet beträffande ungnöten, och framför allt har det varit en förändring i fråga om slaktvikten. Jag skall nämna några siffror. Medelvikten på de kor som slaktats från 1959 fram till nu har ökat med 7 procent. För ungnöt har medelvikten ökat med 19 procent, och vad beträffar större kalv har det under denna period skett en ökning med inte mindre än 28 procent. Detta är siffror som om något säger att det under dessa år har skett en strukturförändring beträffande slakt. I år kan vi räkna den sammanlagda slakten till totalt 166 000 ton. Härav belöper sig 72 000 ton eller 43 procent på slaktade kor. Av den totala köttmängd som har producerats har vi vid endast ett tidigare tillfälle haft en lägre procentuell andel, och det var 1963 då det var 41 procent, I övrigt har under alla de tidigare åren koslaktens andel av den totala slakten legat mellan 44 och 530 procent. Jag skulle kunna nämna andra exempel. Om vi vill få en föreställning om vad den strukturutveckling som jag har talat om betytt, kan jag nämna att om vi i dag hade legat kvar vid de medelvikter som vi hade 1960, så hade vi nu inte haft ett överskott på kött utan vi skulle haft en produktion som var 30 060 ton lägre. Det skulle ha resulterat i en brist på nötkött. Motionärerna har mycket tvärsäkert hävdat att den i år ökade koslakten beror på jordbruksutredningens förslag om ändrade principer för mjölkprissättningen. Det bör väl i den här församlingen erinras om att majoritetens förslag inte syftar till någon sänkning av avräkningspriset på mjölk. Det är tvärtom så att det är jordbrukarrepresentanterna i =: jordbruksutredningen som har den uppfattningen att majoritetens linje skulle komma att medföra sänkta avräkningspriser på mjölk. Om man på samma lösa boliner som motionärerna skulle spekulera över orsakerna till den ökade koslakten så tror jag att man lika gärna skulle kunna säga att det är de uppseendeväckande artiklar som har presenterats under de senaste månaderna i dagspressen och fackpressen om mjölkproduktionens lönsamhet som har orsakat den ökade slakten. Jag gör inte det, ty det finns så många faktorer som bör beaktas i detta sammanhang. Det finns åtminstone en orsak av mera påtagligt slag att peka på när det gäller utslaktningen av kor. Vi har ju under de senaste åren haft en mycket glädjande snabb stegring av mjölkavkastningen per ko.

slaktdjursavgifter, m.m. le avräkningspriset på mjölk komma att sjunka kraftigt oavsett vad jordbruksutredningens förslag kan komma att betyda för framtiden. Motionärerna anser sina spekulationer rörande orsakerna till utslaktningen av kor utgöra motiv för att frångå principen om att exportförlusterna skall finansieras genom avgifter på produktionen. De anser också att man skall ta i anspråk införselavgiftsmedel som influtit utöver normalramen. Dessa medel är ju dock — det har riksdagen så sent som i fjol konstaterat — att anse såsom statliga medel jämförliga med tullinkomster. Motionärernas och utskottsmajoritetens förslag på denna punkt betyder i klartext att de anser, att den utslaktning av kor, som i och för sig har varit nödvändig därför att det eljest skulle ha uppstått ett, som jag ser det, förlustbringande smöröverskott, skall finansieras av det allmänna. Motiveringen härför är ett obestyrkt samband mellan jordbruksutredningen och den aktuella situationen. Ur principiell synpunkt är utskottsmajoritetens ståndpunkt mycket märklig. Den innebär ju att det allmänna skulle ådraga sig en form av skadeståndsskyldighet mot jordbruket på grund av ett i vanlig ordning framkommet förslag. Riksdagen har begärt att en kommitté tillsättes och denna har lagt fram förslag, vilka föranlett en diskussion. Därmed skulle också inträda en sorts form av ekonomisk ansvarighet för samhället gentemot en viss befolkningsgrupp. Om vi skulle börja tillämpa en sådan princip, vart skulle vi då komma? Vi tänker oss att en tullkommitté har lagt fram förslag om att tullen skall reduceras på en viss vara. Reduceringen blir emellertid inte förverkligad. Kan då en affärsman, som har en betydande import och som har gjort ett köp i utlandet, säga: »Ni har lurat mig. Tullen är inte sänkt. Jag har förlorat så och så många hundratusental kronor. Var snäll och ge mig ersättning härför.> Jag skulle kunna ta det ena området efter det andra, där vi i ett demokratiskt samhälle måste föra en fri debatt innan beslut fattas. Att samhället skall vara ansvarigt för verkningarna av en sådan debatt förefaller mig orimligt. Jag är inte förvånad över att centerpartiet driver det resonemanget i utskottet, men jag måste tillägga att jag är ytterst förvånad över att representanter för högern och folkpartiet så aningslöst har kunnat acceptera ett så intressseoch gruppbetonat resonemang. Sedan länge gäller principen att exportförluster på kött och fläsk skall finansieras av jordbrukarna själva genom denna form av slaktdjursavgifter. Jag önskar att vi hade möjlighet att se fram mot en utveckling, där riksdagen befriades från uppgiften att diskutera hur stora pålagor vi skall lägga på jordbruket för att finansiera avsättningen av överskotten. Det vore ytterst tacknämligt om jordbruksorganisationerna och näringen själv kunde finna vägar att lösa problemet hur finansieringen skall ske av de förluster som med nödvändighet uppkommer i samband med en sådan avsättning. Jag tror dock inte att så blir möjligt. Jag beklagar att det föreliggande utredningsmaterialet inte ger någon grund för oss att tänka oss en utveckling i den riktningen, ehuru jag anser att det hade varit ytterst välmotiverat. Slaktdjursavgifterna är, det bör framhållas, inte till bara för att skaffa pengar för täckande av exportförlusterna. Avgifterna är också att uppfatta såsom en varningssignal till producenterna att hålla igen så att produktionen inte blir för stor. De måste tänka om när de upptäcker att exportförluster kan uppstå. I fråga om nötköttet kan det i detta sammanhang framhållas att det inte kan vara någon överraskning för jordbrukarna och deras organisationer att antalet kor måste minskas, eftersom vi ju kan konstatera den glädjande utveck lingen att mjölkproduktionen per ko ökar. Samtidigt måste vi dock notera att våra möjligheter att avsätta smör och mjölkprodukter ute i världen efter hand har blivit allt mindre. Till den bild som jag har tecknat av den faktiska utvecklingen under 1960-talet skulle man kunna foga att jordbrukarna själva genom en mera återhållsam linje i fråga om produktionen av ungnöt kunde ha medverkat till att undvika den situation där vi befinner oss i dag. Herr talman! Jag skulle dessutom kunna ta upp ett par speciella exempel som har behandlats. Herr Axel Kristiansson har talat om priset på fläsk. Det ligger i dag vid den övre prisgränsen, och jag vill ansluta mig till vad herr Mossberger säger, när han anser att man i första hand, om det uppstår avsättningssvårigheter i fråga om fläsket, självfallet bör vidtaga den operationen att man sänker priset. Det måste ju för konsumenterna vara den önskvärda utvecklingen, ty den övre prisgränsen representerar så att säga bara det tak man får gå till. Det finns ju också ett mittpris som vi uppfattar som det normala och riktiga på lång sikt. Därför bör vi, om svårigheter uppstår i fråga om fläsket, som jag sade, i första hand sänka fläskpriset. Jag kan inte se någon som helst anledning till att vi i nuvarande läge, där det ju alldeles tydligt är köttet som är vårt problem, skulle lägga några pålagor på fläskproduktionen. Speciellt som det nu återstår så pass kort tid av den nu gällande jordbruksregleringen, får vi ju anledning att tänka om för framtiden om så skulle behövas. Herr Kristiansson försökte förklara att det var nödvändigt att få 25 miljoner kronor extra av statsmedel därför att man skulle sälja köttet på den svenska marknaden. Men, herr Kristiansson, om vi exporterar köttet, så får vi ju i dag subventionera det med mellan tre och fyra kronor per kilo. Skulle det inte för herr Kristiansson och andra vara lika tillfredsställande att svenska folket fick lov att äta det billiga köttet i stället? Skall vi behöva locka med 25 miljoner kronor extra för att få jordbrukarna intresserade av att försöka realisera köttet? Jag vill poängtera att det bara är fråga om ett försök. Kunde man inte på jordbrukarhåll ha sagt sig att det är vettigt och riktigt att göra ett försök, när det nu inte är annat man inbjuder till? Skulle vi misslyckas med det försöket, får vi naturligtvis dra erfarenheter av det. Det kan bli svårt att komma igen med ett sådant förslag, men om vi lyckas och förslaget visar sig ha positiva verkningar, tror jag att åtgärden är av ganska stor betydelse när det gäller att på konsumenthåll vinna förståelse för vår tillkrånglade jordbruksreglering.

Både herr Isacson och andra vet att detta beror på att vi beträffande fläsket kommit fram till effektivare produktionsmetoder än vi lyckats med i fråga om köttet. Att välja en sådan tillfällig relation mellan priserna som utgångspunkt för att det i dag skulle vara motiverat att lägga en extra pålaga på fläsket har jag sannerligen inte mycken förståelse för. Alla parter har ju konstaterat att fläsket inte är något problem för oss i dag. Det är först sedan propositionsförslaget blev publicerat och känt som jag sett att man börjat argumentera på det sättet att om vi ökar köttkonsumtionen så kommer kanske fläskåtgången att minska. Det finns ingenting i materialet som talar om annat än att de avgifter vi tar ut på fläsket väl skulle räcka till för att subventionera den fläskexport som vi kan förutse. Jag finner det märkligt att utskottet så aningslöst och på så lösa grunder har tagit ståndpunkt.

Ja, herr talman, jag har med detta yttrande velat lägga till rätta den något skeva bild som jag tycker att man här tecknat av de aktuella problemen när det gäller köttproduktionen.

Herr talman! Jordbruksministern började med att säga att han var förvånad, inte över att vi var så okunniga men att vi hade en så ensidig uppfattning. Jag kan inte annat än kvittera yttrandet och säga: Jag är också förvånad. Det är tråkigt, tycker jag, att vi har hamnat liksom på var sin sida om en linje som vi inte kan komma över. Det skulle vara mycket roligt, herr statsråd, att få sätta sig ned och resonera om dessa problem vid ett bord där det inte fördes några protokoll och ingen sedan kunde åberopa några citat när det gäller just mjölkprisregleringen och allt som sammanhänger med den. Jag har den mycket bestämda uppfattningen att jordbruksutredningens majoritet på den punkten gjort sig skyldig till en av de stora felbedömningarna. Det har också sagts i många remissvar. Och jordbrukarna är så pass realistiska att de själva kan räkna ut vilka följderna blir om utredningens förslag skall genomföras. Tror verkligen statsrådet Holmqvist att det finns många konsumenter här i landet som kommer att köpa smör när det blir dubbelt så dyrt som i dag? Var skall vi då göra av smöröverskottet? Och samtidigt vill man ju ha ett lägre K-mjölks Pris. Jordbruksministern säger att mjölkproducenterna inte skall drabbas utan få samma avräkningspris. Ja, jag skulle vara tacksam om jordbruksministern utformar sin proposition så att den huvudsakliga målsättningen blir ett oförändrat avräkningspris för mjölkproducenterna. I så fall klarar jordbruksministern upp problemet — men då kan han, tror jag, inte följa jordbruksutredningens förslag i denna del. Jordbrukarna är inte dummare än att de kan räkna ut vad detta betyder. Man kan inte behandla smöret som en restprodukt och räkna med att minska produktionen hur som helst. Smöret är en säsongprodukt — vi har 60 procents skillnad mellan högsta och lägsta invägning i mejerierna. Invägningen är starkt säsongbunden — hur man än vrider och vänder på det har djuren en viss brunstcykel som inte påverkas genom politiska beslut. Det är lättare att få djuren att kalva på våren än på hösten, hur mycket vetenskapen än försöker hjälpa jordbrukarna. Därför har vi smöröverskott under en viss del av året och därmed denna besvärliga problematik. Men jag hoppas som sagt att jordbruksministern fullföljer löftet att mjölkproducenterna inte skall drabbas i sammanhanget. Hittills har jordbrukarna dock inte trott på detta utan handlat så som de gjort. Därför har vi fått denna utslaktning som är dubbelt så stor som utslaktningen tidigare år — medeltalen för 1963, 1964 och 1965 har icke överstigit 50 000. På jordbrukarhåll har vi strävat att förbättra köttets kvalitet genom att producera större och mera slaktmogna ungnöt. När djuren kommer upp i högre vikt får man ett kött som konsumenterna vill ha. Detta är alltså ingenting ur jordbrukets synpunkt felaktigt utan den enda riktiga vägen. Dagens produktionsöverskott måste helt och hållet tillskrivas den stora utslaktningen, men efter fyra år med över 90 000 slaktade djur om året har vi inget som helst produktionsöverskott. Då kommer vi att få söka efter de kalvar vi vill ha, det blir mycket svårt att producera kött i tillräckliga kvantiteter inom landet. Blir utslaktningen 90 000 djur om året under fyra år får jordbruksministern stora svårigheter att klara köttförsörjningen.

Herr talman! Det verkade närmast som om jordbruksministern var chockad över utvecklingen på köttmarknaden och inte hade observerat den. Jag tänker på den ökning som skett av ungdjurssiakten. Det har ju varit en medveten strävan under en lång följd av år att öka den svenska köttproduktionen för att kunna fylla köttmarknaden. Det har skett många rekommendationer i den vägen under år som har gått, och det är dessa rekommendationer vi har sett resultatet av i dag. Jordbruksministern för ett mycket kortsiktigt resonemang när han här blandar samman utslaktning och ordinär produktion och vill skylla den ordinära köttproduktionen för det överskott som har uppkommit. Det är ett mycket kortsiktigt resonemang. Det kommer ganska snart att visa sig att när korna är borta har vi varken den stammen att tära på eller underlag för den ungnötsproduktion som vi har i dag. Då blir det kanske inte så lätt att klara den inhemska köttproduktionen, och då finns det kanske anledning att se något längre vid bedömningen av denna fråga. Sammantaget skulle jag om mjölken och köttet vilja säga att det bästa för både jordbrukare och konsumenter ändå måste vara att vi håller huvudet så kallt i denna situation att vi inte gör omställningen snabbare än att köttet kan ätas upp inom landets gränser. Vi skulle på det sättet slippa den dyra export som vi för närvarande har. Det behövs, herr jordbruksminister, en smula mera tålamod. Det kan hända att vi får något större bekymmer under tiden då vi måste äta billigt smör, men det bekymret tror jag att vi kan ta. Den ordningen måste vara på lång sikt riktigast för både jordbrukare och konsumenter. Jag måste fråga jordbruksministern vad det finns för logik i det resonemang om priset på köttet och fläsket som han förde. När vi kommer upp till den övre prisgränsen, säger jordbruksministern, om det blir avsättningssvårigheter, sänk priset. Ni får inte ta ut några högre slaktdjursavgifter. Slaktdjursavgifterna skulle ändå enligt hans mening också vara en varning. Men om varningen någon gång skall sättas in måste det väl ändå vara när lönsamheten är störst och produktionen ökar. När vi kommer till den nedre prisgränsen tar man ut slaktdjursavgifter och urholkar på det sättet denna prisgräns. Därmed är klart utsagt att priserna icke får svänga mellan övre och nedre prisgränsen. Man får således inte gå upp till den övre prisgränsen; man urholkar den nedre gränsen. Jag accepterar en urholkning av prisgränsen om den är föranledd av en överproduktion som t.ex. när det gäller fläsket. Jag accepterar den inte när det gäller köttet där det inte är någon egentlig överproduktion.

Herr talman! Herr Isacson talade någonting om husdjurens psykologi. Vi har haft en sådan debatt här förut. Jag vet inte om herr Isacson efter Amerikaresan kan ha kommit underfund med att det faktiskt går att ha hundratals kor samlade utan att man får någon besvärande reduktion av produktionen. Men jag skall inte spinna vidare på tråden om djurens psykologi i dag. Herr Kristiansson påstod att jag föreföll chockerad över hans uppgifter. Naturligtvis inte, herr Kristiansson. Jag har i tidigare sammanhang i kammaren visat på de strukturella förändringarna. Jag har ofta haft anledning utveckla detta, och vad jag beklagade var just den ensidighet som kännetecknat debatten. Man tycktes liksom peka ut att det är de äldre djuren — korna som man vill ha utslagna — som skulle orsaka överskottet. Att vi sedan håller på att ställa om vår produktion så att vi får mycket ungdjur, det är i sin ordning, det hör liksom inte dit, tycks hr Kristiansson anse. Det är ett märkligt resonemang. Vart tar detta kött vägen om det inte bjuds ut på marknaden, så att man får ett ökat utbud av kött? Vi får väl ändå vara så realistiska, att vi inte bara tittar på enbart den s.k. utslaktningen. Herr Kristiansson måste väl för övrigt ändå godta att en del av de gamla korna bör försvinna efter hand. Vi kan väl inte helt bortse från att det måste ske en biologiskt motiverad utslaktning av kor också. Och vi kan väl ändå inte bedöma produktion av kött på det sätt som man har försökt göra här i diskussionen. Herr Kristiansson menade att jag skulle hålla huvudet kallt och att jag skulle ha litet tålamod. Ja, det får väl också konsumenterna försöka ha, om riksdagen skulle bifalla berr Kristianssons förslag. Då gäller det att hålla huvudet kallt, så att man inte förargar sig över att man skall betala 23 miljoner kronor med statsmedel på så lösa grunder som framkommit i detta sammanhang. Det gäller sannerligen att hålla sig lugn och stillsam, ty annars kan man bli en smula irriterad över en sådan sak. Herr Eskilsson var mycket vänlig, kanske alldeles för vänlig, i första delen av sitt anförande. Jag undrade därför vad som skulle komma efteråt. Det brukar vara så, att om man vill komma med en elakhet får man så att säga balansera den. Herr Eskilsson sade att Sveriges bönder inte tror på trollkonster o.s.v. Ingen har föreställt sig det. Det är litet fel i denna jordbruksdebatt att framställa det så, att det å ena sidan är en samling av människor som är okunniga och som vill försöka med trollkonster och vill försöka bortförklara, medan vi å den andra sidan har en grupp av realister och kloka män som vet vad som är bäst. Är det realistiskt att beteckna jordbruksdebatten på det sättet att den ena parten skulle vara ute för att vilseleda? Självfallet är det inte så, utan vi gör anspråk på att de förslag som vi redovisar skall respekteras och diskuteras. Sedan får vi självfallet finna oss i att man i den politiska debatten fäller ett och annat överord. Men jag tycker inte, herr Eskilsson, att vi skall fortsätta med den föreställningen att socialdemokraterna vill vilseleda. Det har vi ingalunda försökt. Jag åberopar vad jordbruksutredningen sagt, att avsikten således inte är att förändra producentpriset. Sedan kan vi naturligtvis inte med den utgångspunkten garantera att priserna alltid kommer att bli oförändrade, ty det är så oerhört mycket som griper in i dessa sammanhang. Jag kan, om vi talar om mjölken, erinra om att om Margarinbolaget lanserar en ny produkt som är mera attraktiv än de tidigare, kan det få en förödande inverkan på avsättningen av smör och därmed på mjölkproduktionen. Det är sådana faktorer som vi får räkna med, och det finns därför inga som helst möjligheter att stå här i riksdagen och säga vad vårt förslag exakt kommer att innebära. Vad vi däremot kan säga är att vi inte syftar till något annat än att försöka bibehålla den nivå som vi eftersträvar. Herr talman!

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten om korespektive ungnötskött. Det är alldeles självklart att utslaktningen av kor inte enbart är en reduktion av stammen. Det är givet att det också företages en normal slakt av kor. Om ko-slakten uppgår till 43 000 ton, så innebär det i alla fall i runt tal den dubbla siffran mot det överskott vi har, och denna siffra skall reduceras ytterligare med det kött vi importerar, om man skall få en rättvisande bild. Då kan man väl säga att det huvudsakligen är utslaktningen som föranleder överskottet. Vad som föranledde mig att begära ordet var jordbruksministerns uttalande i hans förra anförande. Han ville där ifrågasätta om det verkligen var sakligt motiverat att ställa andra pengar till förfogande — pengar som enligt riksdagens beslut är statens pengar — för denna köttrealisation. Min motivering var att vi sålde köttet på hemmamarknaden. Då säger kanske jordbruksministern: Blir det egentligen någon skillnad? Det kan man kanske fråga. I princip är det samma sak, men jag tror ändå att förlusterna måste bli större då, och därtill — och detta är en mycket väsentlig sak — kommer ju motsvarande summa konsumenterna till godo. Man köper ju realiter köttet billigare här hemma. Detta är inte någon oväsentlig sak i sammanhanget, men den gick jordbruksministern inte in på.

Detta är också ett sakligt motiv för att man denna gång tillskjuter dessa medel. Beträffande mitt resonemang om att man bör hålla huvudet kallt vill jag säga, att detta inte direkt var riktat till jordbruksministern — däremot passade möjligen vad jag sade om tålamod in på honom. Jag tror det skulle vara till gagn för alla parter i detta land, om jordbruksministern hade detta tålamod. Det är väl ändå obestridligt att det är bättre att utföra slakten av kor i långsammare takt, d.v.s. successivt, och äta upp köttet här hemma, än att i dag slakta ut kobeståndet och exportera köttet till låga priser och sedan ha brist på kött.

Herr talman! Herr Erik Petersson har frågat hur stort behov av utländsk arbetskraft som föreligger i det nu aktuella arbetsmarknadsläget. Den i viss mån dämpade konjunkturen och den så här års sedvanliga säsongmässiga nedgången i aktiviteten inom en del av näringslivet gör att vi nu har en minskad efterfrågan på utländsk — liksom på svensk — arbetskraft. På något längre sikt torde behov av att överföra utländsk arbetskraft på nytt komma att göra sig gällande. Det synes mig inte vara meningsfullt att ange någon siffra för antalet utländska arbetstagare som behövs vid en viss tidpunkt. Invandringens omfattning bör bli beroende av möjligheterna vid varje tidpunkt att bereda arbete och bostäder. Just nu är det mycket ringa behov av utländsk arbetskraft anmält hos arbetsmarknadsstyrelsen.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för inrikesdepartementet få framföra mitt tack för svaret på frågan. Jag skulle varit ännu mer tacksam om svaret hade inrymt mer preciserad vägledning beträffande storleken av den utländska arbetskraft som för närvarande kan behövas i det svenska arbetslivet. Nu har statsrådet svarat att riktmärket för utnyttjande av utländsk arbetskraft skall vara »möjligheterna vid varje tidpunkt att bereda arbete och bostäder». Det är en alldeles riktig synpunkt, som jag helt delar. Jag skall inte, hur frestande det än vore, haka på en följdfråga om hur många som kan beredas arbete och bostäder just nu, Från riksdagens andra kammare har vi fått ta del av en mycket omfattande debatt i denna fråga, och jag delar i stort sett statsrådets synpunkter på invandringspoltiken. Det är begripligt om denna fråga nu börjar diskuteras med utgångspunkt från något annorlunda förutsättningar än tidigare, eftersom vi nästan dagligen får underrättelser om nedlagda industriföretag och friställd arbetskraft. Enligt uppgifter som jag inhämtat har vi för närvarande 28 400 anmälda arbetslösa här i landet. Till denna siffra kan läggas de som fått varsel om arbetsnedläggelse under de närmaste månaderna. Det har också sagts att efterfrågan på arbetskraft under senaste halvåret minskat med 30—40 procent. Vi har således en helt ny arbetsmarknadssituation, som givetvis på sitt sätt motiverar att man gör en Översyn av behovet av utländsk arbetskraft. Det har från riksdagens upplysningstjänst sagts mig att statistiken är bristfällig i fråga om den utländska arbetskraftens situation just nu, men enligt uppgift skall det finnas cirka 3 000 arbetslösa utlänningar för närvarande här i landet. Detta är givetvis ett både stort och allvarligt problem, eftersom utlänningarna inte har tillgång till det skydd vid arbetslöshet som svenska medborgare i regel har. Man får därför hoppas att till grund för den framtida rekryteringen av utländsk arbetskraft måtte läggas behovet i varje särskilt fall. Det gäller ju att kunna bereda utlänningarna sysselsättning och bostad. Såsom statsrådet här har framhållit måste detta vara den grundläggande principen. Jag har inget annat att tillägg än att uttala en förhoppning om att invandringspolitiken måtte bli beroende av dessa möjligheter. Jag ber än en gång att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag skulle bara vilja tillägga att man har en viss vägledning av den invandring som vi har haft under de senaste åren. Låt mig bara kort ange att under år 1964 hade vi en ökning av antalet arbetsanmälda utlänningar med 12000, under 1965 med 17 000 och under de tre första kvartalen i år en ökning med 13 000. Dessa siffror stämmer ganska väl överens med den prognos som långtidsutredningen ställde. Den gick ut på att vi kommer att ha ett behov av cirka 10 000 utlänningar om året — det kan där bli variationer. Just nu är emellertid läget som herr Petersson sade sådant, att vi har 3 000—4 000 utlänningar arbetslösa. Därför måste vi vara mycket observanta inför den situation som de närmaste månaderna kommer att erbjuda.

Herr talman! Herr Karl-Erik Eriksson har frågat om justitieministern anser att nuvarande utsökningslagstiftning bör ändras i syfte att förhindra att försäljning sker på exekutiv auktion i mål rörande skulder till det allmänna för skatter o. d. där slutgiltigt beslut rörande skuldbeloppet inte föreligger. Sedan interpellationen överlämnats till mig får jag svara följande. Sedan gammalt gäller den allmänna regeln i skattelagstiftningen att besvär över taxering inte fritar från skyldighet att betala den skatt som följer av taxeringen. I vissa undantagsfall kan emellertid anstånd med skattebetalningen medges. Frågan om utsträckning av möjligheterna till anstånd har tagits upp i ett betänkande av uppbördsutredningen . Utredningens förslag prövas f. n. inom finansdepartementet. Det är min förhoppning att proposition i ämnet kan föreläggas 1967 års riksdag.

Herr talman! Låt mig tacka finansminister Sträng för att han trätt in och svarat på min interpellation. I svaret framhålles bl.a. att besvär över taxering inte fritar från skyldighet att betala den skatt som följer av taxeringen. I vissa undantagsfall kan, enligt finansministern, anstånd med skattebetalningen medges. Tyvärr är det väl så att dessa anstånd behandlats alltför restriktivt och detta har fått till följd att sådana händelser inträffar som dem jag lämnat exempel på i min interpellation, händelser som innebär ekonomisk katastrof för dem som drabbas. Det exempel som jag anfört gäller en hemmansägare som skönstaxerats flera år och som följd av dessa skönstaxeringar påförts skatter på cirka 60 000 kronor. Han har besvärat sig över taxe ringarna, och under tiden som besvärsärendet behandlades i prövningsnämnd och kammarrätt gjordes utmätning på såväl jordbruksinventarierna som på gården. Under den gångna sommaren har såväl gården som lösöret sålts på exekutiv auktion. Enligt uppgifter som jag inhämtat har det också försålts för summor som ligger långt under verkliga värdet. En två år gammal skördetröska, inköpt för 40 000 kronor såldes för 11 500, en lastbil värderad till 11 000 såldes för 2300 kronor 0. s. Vv. Sju dagar efter det denna försäljning skett kom beskedet från prövningsnämnden i en del av besvären. Prövningsnämndens beslut innebar en nedsättning av skatteskulden med mycket stora belopp. Skulle kammarrätten i en annan del av besvären följa prövningsnämndens beslut skulle de 60 000 kronor i skatteskulder reduceras till något över 10000 kronor. Men nu står makarna där utan såväl gård som lösöre. I finansministerns svar sägs att uppbördsförordningens förslag om större möjligheter till anstånd med betalning av skatt är under prövning i finansdepartementet. Detta är givetvis värdefullt. Statsrådet Strängs förhoppningar om att en proposition i ämnet skall komma till 1967 års riksdag noterar jag också med tillfredsställelse. Jag utgår då ifrån att den utmynnar i positiva förslag. Jag skulle dock vilja ifrågasätta om inte det bästa vore att samma bestämmelser gällde för allmänna mål som för enskilda mål, således att försäljning ej får ske av utmätt egendom förrän exekutionsurkunden vunnit laga kraft. Då skulle man ha garantier för att inte händelser, sådana som jag givit exempel på, upprepas, ty jag utgår ifrån att finansminstern och jag är överens om att sådana katastrofer för enskilda personer är för trista för att få upprepas. Jag vill med en förhoppning om lagändring i rätt riktning än en gång tacka för svaret.

Herr talman! Herr Jacobsson har frågat mig, huruvida jag är beredd att taga initiativ till åtgärder som kan vara ägnade åstadkomma säkrare navigering vid ogynnsamma väderleksförhållanden i Öresund. Några särskilda trafikbestämmelser finns f. n. inte för vare sig den längsgående eller tvärgående trafiken i Öresund utöver dem som gäller för sjöfarten i allmänhet. Olyckor förekommer emellertid ytterst sällan. Erfarenheten har visat, att man ombord på fartygen med tanke på den livliga trafiken skärper sin uppmärksamhet och iakttar största möjliga försiktighet. Trafiken och därmed sammanhängande problem har emellertid under senare år inte minst i samband med utredningarna om fast förbindelse över Öresund noga följts och studerats av både svenska och danska myndigheter. Vidare har en internationell arbetsgrupp med representanter för olika nautiska sammanslutningar och under medverkan av bl.a. svenska och danska myndigheter ingående studerat trafikförhållandena i olika europeiska farvatten med stark trafik. Arbetsgruppen har till uppgift att undersöka möjligheterna att öka säkerheten för fartyg i dessa farvatten. Gruppen har framfört vissa förslag till förbättring av trafikförhållandena i Öresund. Ett av förslagen är att farvattnet vid Helsingör— Hälsingborg skall anses såsom trångt farvatten enligt de internationella sjö vägsreglerna. Den längsgående trafiken skall då hålla sig på farvattnets styrbordssida, d. v. s. den nordgående trafiken skall gå på den svenska och den sydgående på den danska sidan. Förslagen har förts vidare till Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen . Från svensk sida avvaktas en bedömning från IMCO. Därefter kommer svenska och danska myndigheter att ta upp frågan om att helt eller delvis genomföra de sålunda framkomna förslagen.

Herr talman! Jag tackar herr statsrådet för det svar som han lämnat på min interpellation rörande åtgärder för att åstadkomma säkrare navigering vid ogynnsamma väderleksförhållanden i Öresund. Jag är ledsen att behöva säga att jag är ganska besviken över svaret. Det är inte särskilt positivt. Herr statsrådet har fallit för frestelsen att följa det klassiska mönstret hos ministrar i alla länder och alla parlament, nämligen att vänligen vifta bort — förlåt uttrycket — en interpellant som är nog ofin att lägga sig i något som är att hänföra till vederbörande ministers ämbetsutövning. Först mer eller mindre bagatelliseras frågan, och sedan förklaras att frågan ägnas ett studium eller övervägande. Så även här, herr statsråd. Det sägs sålunda i interpellationssvaret till en början att det finns visserligen inga särskilda trafikbestämmelser för vare sig den längsgående eller den tvärgående trafiken i Öresund. »Olyckor förekommer emellertid ytterst sällan», heter det. Det låter sig säga. Det inträffar i genomsnitt två kollisioner om året i Sundet, har det sagts mig. Nyligen påseglades M/S Libra av Hälsingborg i Öresund, varvid två personer tragiskt omkom. Tidigare i år kolliderade SJ:s ångfärja Malmöhus med det danska fartyget Gullfoss utanför Köpenhamn med betydande skador som följd. Kollisionsstatistiken visar dock inte hela bilden. Framför allt vid tjocka inträffar allt som oftast olyckstillbud, som inte resulterar i några kollisioner och därför inte rapporteras. Inte så sällan uppstår även vid klart väder närsituationer, vilka klaras upp endast genom drastiska undanmanövrer, Värst är det, som sagt, vid tjocka. Jag har haft åtskilliga samtal med fartygsbefälhavare som =<:regelbundet framför fartyg i Öresund. Alla har samfällt givit uttryck för sin oro. En redare, tidigare tillika ledamot av denna kammare, har uttryckt det så: Det är ett Guds under att ingen svårare olycka har inträffat. — Sjöfolk uttrycker sig på det viset. Frågan har även behandlats i en uppsats i senaste numret av fackorganet Svensk Sjöfartstidning — som jag ber att sedan få överlämna till herr statsrådet — av en fartygsbefälhavare, som därvid kommer till den slutsatsen att det är angeläget att för hithörande farvatten skapa ett trafiksystem som ökar säkerheten vid möten av alla slag. Herr statsrådet saknar uppenbarligen närmare personliga kunskaper om de lokala förhållandena. Jag vill omtala att på leden Hälsingborg—Helsingör, som korsar den längsgående trafiken genom Öresund — en av världssjöfartens stora pulsådror — turtätheten under säsongen är så stor att fartyg passerar var fjärde eller var femte minut. Jag har i min hand även en rapport till Öresundsdelegationen år 1961 över en undersökning som då gjorts av farvattnen mellan Helsingör och Hälsingborg. Man hade filmat trafiken under en treveckorsperiod. Av denna film framgick att det under denna period vid inte mindre än 25 tillfällen var endast drastiska avvikelsemanövrer som medförde att kollisioner undveks. Turtätheten är kanske inte lika stor på traden Malmö—Köpenhamn eller traden Landskrona—Tuborg, men även där är den betydande, Det är just korsningen mellan den längsgående trafiken i sydlig och nordlig riktning och den tvärgående trafiken mellan hamnarna som skapar riskerna. Den längsgående trafiken har ju ofta hög hastighet även vid dimma — man förlitar sig på fartygens radarutrustning — och det ökar riskerna. Herr statsrådet nöjer sig med att hänvisa till att hithörande problem under senare år noga har följts och studerats av svenska och danska myndigheter och att en internationell arbetsgrupp ingående behandlat trafikförhållandena bl.a. i Öresund. Gruppen skulle också ha framfört vissa förslag till förbättringar i farvattnet Hälsingborg—Helsingör — de förslagen har sänts vidare till IMCO, den rådgivande mellanstatliga sjöfartsorganisationen, och man skall senare återkomma. Detta är gott och väl. Men det är ganska märkligt att ingen av dem i sjöfartsverket, som jag talat med, har nämnt ett enda ord om att ett konkret förslag för Öresunds vidkommande föreligger. — Därmed må dock vara hur som helst. I min interpellation har jag även fäst uppmärksamheten vid möjligheten till längre gående arrangemang under tjocka i Sundet, bl.a. en formlig trafikledning efter mönster från luftfarten, med anlitande av telefoni genom UKV. Den tanken berörs över huvud taget inte i interpellationssvaret. På den svenska sidan förekommer redan nu i viss utsträckning en sådan trafikledning, men dess värre saknas den på danska sidan, där trafiken kanske är svårast. Jag har också pekat på att en del mindre fartyg saknar UKV och att man på legal väg skulle kunna införa skyldighet även för mindre fartyg att ha sådan utrustning. I den av mig nyss berörda uppsatsen i Svensk Sjöfartstidning föreslås organiserad »filkörning» i Sundet — den ordningen har prövats i Engelska kanalen. Det är väl detta herr statsrådet åsyftar; men i så fall bör den ordning en inte begränsas till farvattnet Hälsingborg—Helsingör utan tillämpas i hela Sundet. Det sägs ytterligare i uppsatsen i Sjöfartstidningen att myndigheterna effektivt skulle kunna bidra till att reducera antalet farliga närsituationer för fartyg på kontrakurs genom att i sjökorten vid brytpunkter för den längsgående trafiken införa lämpliga beteckningar, som visar hur trafiken skall gå fram. Ja, herr statsråd, det finns utrymme för många friska initiativ på detta område. Jag efterlyser sådana och tänker inte släppa taget utan skall återkomma. Det är fara i dröjsmål.

Herr talman! Detta är ju internationellt vatten, där skall internationella sjövägsregler råda. Vi kan alltså inte ge oss på en ensidig svensk reglering. Problemet förekommer inte heller bara i Öresund — den internationella gruppen har arbetat med sådana problem i liknande passager. Jag har med mig uppgifter om detta; Engelska kanalen är ett exempel, och det finns diverse andra. Nu har man utarbetat ett förslag till sjövägsregler för sådana trånga farvatten, och det skall vi ta upp i samarbete med danskarna och försöka genomföra. Att herr Jacobsson tydligen inte känner till den saken kan jag inte hjälpa. Men detta innebär att vi på intet sätt har viftat bort ett ansvar, utan vi har redovisat det internationella arbete som förekommer beträffande Öresund och alla andra trånga farvatten i Europa.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr statsrådet säger att det här är fråga om internationella farvatten och att det krävs internationella förhandlingar för att nå ett tillfredsställande resultat på detta område.

Jag förstår att kommunikationsministern, som är relativt ny i gamet, omöjligen kan ha hunnit sätta sig in i alla problem som sammanhänger med hans ämbetsutövning. Statsrådet har dock det parlamentariska ansvaret för vad som göres eller underlåtes på detta område, och det är ett tungt ansvar. Farvattnen i Öresund innefattar — som jag har påvisat — stora säkerhetsrisker. Det är många människors liv som står på spel. Ingenting får underlåtas för att förbättra förhållandena. Med relativt små medel kan åtskilligt göras. I Malmö hamn har vi sökt vidta förbättringar genom att införa en utökad och moderniserad fyrbelysning, ändrad mistsignalering m.m. Hamnservice upprätthålles genom telefoni, UKV, för att hjälpa fartygen till rätta. Det ankommer emellertid också på staten att se till att ingenting underlåtes. Det är visserligen en bagatell, men Malmö radio som drivs av televerket har stängt mellan kl. 23.00 och kl. 7.00 på morgonen på grund av brist på personal. Hamndirektionen har trots påstötningar hittills inte kunnat få någon ändring till stånd i detta avseende. Jag vädjar än en gång till kommunikationsministern att med uppmärksamhet följa utvecklingen och se till att allt blir gjort som kan göras. Omtanken om sjöfarten och de tusentals passagerarna kräver detta, och det måste ske snabbt.

Jag ber att få meddela att de vid höstsessionens slut icke justerade protokollen framläggs till godkännande torsdagen den 29 december kl. 12.00.

När jag nu om några ögonblick förklarar denna session avslutad vill jag i första hand rikta ett kort avskedsord till de sex ledamöter av denna kammare som vi icke kommer att återse vid nästa riksdagssession.

Vi önskar henne all trevnad och all lycka när hon nu lämnar oss och hoppas att då och då i denna kammare få återse henne, liksom övriga ledamöter som nu lämnar Oss. Bland de övriga finns det flera veteraner som gjort ett utomordentligt solitt och förtjänstfullt arbete inom denna kammare, andra som inte varit här så länge men som också satt sin prägel på kammarens arbete, och även någon som gjort en mycket kort sejour här men som vi förmodligen får återse. Till samtliga ber jag att få uttala kammarens varma tack för deras insatser här, för det kamratskap och den trevnad de har berett oss i det personliga umgänget, och jag önskar dem all lycka i framtiden. Den höstsession som nu strax är slut har ju kunnat genomföras utan några som helst slitningar i fråga om fullgörandet av arbetsuppgifterna. Jag skulle vilja begagna detta tillfälle att uttala ett tack till kammarens kansli, som under denna höstsession varit kraftigt underbemannat men det oaktat kunnat fullgöra sina åligganden till allas vår stora tillfredsställelse. Till sist skulle jag vilja uttala ett personligt tack till kammarens ledamöter för allt det tillmötesgående och det överseende de har visat mig under denna höstsession. Jag vill även uttala ett tack för det sätt på vilket de fullgjort sina åligganden, varigenom de inte vållat sin talman några som helst svårigheter. Och så, kära kammarledamöter, vill jag önska er alla en angenäm helg, då ni i familjens sköte får uppleva julen. Jag hoppas att ni återkommer till den nya sessionen med friska krafter och nytt levnadsmod. Vi möts väl igen under ett betydligt kärvare ekonomiskt klimat än vi under de senaste åren har varit vana vid, ett klimat som säkerligen kommer att ställa stora krav på riksdagen. Därför är det så mycket mera angeläget att ni kommer tillbaka med friska krafter.

På grund av en utmärkt och väl genomförd planering av arbetet har det tidigare uppgjorda schemat kunnat hållas, trots allt. Vi tackar nu herr talmannen för de vänliga ord och önskningar som riktats till ledamöterna. Vi önskar i vår tur herr talmannen och hans medhjälpare en välförtjänt god vilotid och en i allo god helg.